Fru talman! Sten Bergheden har ställt följande frågor till mig: Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att korta kötiden till körproven? Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att minska andelen underkända körprov? Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att komma till rätta med illegala trafikskolor? Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att göra en översyn av förarutbildningssystemet i sin helhet? De många frågor som Sten Bergheden har ställt hänger ihop i den meningen att de alla avser åtgärder mot en sammanhängande problematik som riskerar att leda till sämre utbildade förare och medföra en negativ inverkan på trafiksäkerheten och regeringens arbete med nollvisionen. Vad avser mitt och regeringens arbete med åtgärderna för att komma till rätta med den här problematiken bedrivs det på både kort sikt och längre sikt tillsammans med myndigheterna, i dialog med bransch och civilsamhälle. Jag vill inledningsvis återigen betona att det är en viktig fråga för mig att köerna till körkortsprov hålls på rimliga nivåer. Den information jag har fått är att Trafikverket arbetar målmedvetet för att säkerställa detta. Ett körkort är i många fall en viktig nyckel på väg in på arbetsmarknaden. För att förbättra möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden och stimulera en högre genomströmning i gymnasieskolan avser regeringen att införa en möjlighet för vissa arbetslösa i åldern 18-47 år att ta lån för körkortsutbildning. I ett andra steg utvidgas målgruppen till unga i åldern 19-20 år som avslutat en gymnasieutbildning. Jag har i ett tidigare svar på en skriftlig fråga ställd av Sten Bergheden redogjort för de åtgärder Trafikverket vidtagit för att möta den ökade efterfrågan på sommaren, såsom anställning av extrapersonal och erbjudande till förarprövare att flytta sina semestrar och arbeta under sommaren. Inför sommaren 2017 nyanställdes 34 förarprövare. För att ytterligare öka kapaciteten inför sommaren 2018 har Trafikverket också anställt 47 nya förarprövare, som precis påbörjat sin utbildning. Ytterligare en kurs planeras till hösten 2018 för att möta efterfrågan kommande år. Därutöver fortsätter åtgärderna med övertid för att erbjuda ytterligare tider kvällar och helger, omfördelning av resurser i landet samt extra personal. Trafikverket har ett fortsatt högt tryck på provtider i hela landet och har för närvarande svårt att leva upp till servicelöftet på vissa huvudorter. Den främsta orsaken till detta är enligt Trafikverket att många kunder inte kommer tillräckligt utbildade inför proven, vilket resulterar i sjunkande godkännandegrad och ökat behov av omprov. Antalet personer som vill ta körkort har därtill ökat gradvis de senaste åren. Jämfört med tidigare år kan Trafikverket inte heller se att trycket på provtider klingar av efter sommaren. Andelen godkända förarprov har uppvisat en negativ trend under senare tid, vilket är oroväckande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är viktigt att ta reda på varför allt fler körkortsaspiranter är dåligt förberedda och återkommande chansar på förarproven. Transportstyrelsen har i samarbete med Umeå universitet studerat förarprovsverksamheten i detalj utifrån trenden över tid med allt sämre provresultat - detta för att kunna svara på frågan om det finns grupper av körkortstagare som har lämnats utanför i dagens förarutbildningssystem eller som av andra skäl inte kan tillgodogöra sig en god förarutbildning. Resultatet av denna studie väntas vid årsskiftet. För att ytterligare arbeta med säkerställande av en god förarutbildning pågår projektet med digitala utbildningsprotokoll. Digitala utbildningsprotokoll riktar sig mot både privata handledare och trafikskolelärare och stärker handledarens roll och ansvar. Systemet säkerställer att eleven har förvärvat alla viktiga kunskaper som behövs innan man gör sitt kunskapsprov och körprov. Transportstyrelsen har även avtalat med Statens väg och transportforskningsinstitut att genomföra en utvärdering av den förra regeringens reform, som införde en begränsning av antal möjliga elever per handledarskap. Det finns tydliga indikationer på att denna åtgärd inte har lett till en minskning av svart verksamhet utan snarare gjort den redan olagliga verksamheten mer svårupptäckt. I detta ingår även att ta fram förslag på alternativa åtgärder för att stävja den olagliga verksamheten. Rapport och slutsatser från det arbetet kommer att redovisas under våren 2018. Transportstyrelsen och Trafikverket har tagit initiativ till en bred översyn av hela förarutbildningssystemet. Detta arbete har nyligen påbörjats men kommer att bedrivas i samverkan med branschen och med andra berörda myndigheter. Jag och regeringen stöder och uppmuntrar myndigheternas initiativ att ta ett helhetsgrepp om utmaningarna som förarutbildningen står inför, och vi stöder också ansträngningarna med att komma till rätta med olaglig trafikskoleverksamhet. Jag har som ett led i detta bjudit in Trafikverket och Transportstyrelsen för en fortsatt diskussion kring de utmaningar som finns på området.

Fru talman! Tack för svaret, även om jag anser att detta var mer ett försök till någon form av försvarstal än ett svar och en redogörelse för vad vi ska göra åt problemet. Detta är inget nytt problem, men det har blivit värre och värre de senaste åren. Regeringens ambitioner är, anser jag, lite för låga i detta läge, med tanke på det stora problem som ändå råder över hela landet. Regeringens politik räcker helt enkelt inte till. I dag är det långa väntetider; det kan dröja upp till fyra till sex månader innan en person som ska ta körkort får en uppkörningstid. Detta är helt orimligt. Fru talman! Först måste jag också fråga ministern och regeringen: Vill verkligen regeringen att fler tar körkort i landet? Om svaret är ja, vilket jag hoppas, varför gör man inte mer för att lösa denna situation? Vi har både ungdomar och nyanlända i Sverige som behöver ta körkort, och det är klart att man behöver stimulera denna utveckling så att det går snabbare. Fru talman! Jag besökte nyligen en trafikskola i Skaraborg, där man börjar bli uppgiven över dessa långa väntetider. Där är man beroende av bilar och körkort. Det saknas både tunnelbana och spårvagn och på de flesta ställen även buss. Ska man kunna jobba och leva i Skaraborg och i många andra delar av landet krävs körkort och bil. En körskoleelev som har gått i trafikskolan i kanske fem sex månader och kört 10-20 lektioner, lagt ut sina pengar och väntar på en uppkörningstid får beskedet att du får ingen uppkörningstid utan i stället en kölapp och en lång väntan i Trafikverkets uppkörningskö. Detta är inte acceptabelt. Det drar iväg, och eleverna tvingas till fler körskoletider för att fortsätta att hålla liv i sin kunskap fram till dess att det finns en uppkörningstid. I Skaraborg fick jag också reda på att en förarprövare hade kört upp med 27 personer under tre dagar, varav endast två godkändes. Det är också precis vad ministern räknar upp i sitt svar: alla problem. Vi ser svartkörskolor, och vi ser att man bommar uppkörningen. Men jag saknar svaren. Vad avser ministern att göra åt det faktum att många kommer så oförberedda till körprovet? Över hälften bommar provet på uppkörningen. Antalet som blir godkända minskar, både på kunskapsprovet och på körprovet. Fler och fler chansar i stället för att verkligen utbilda sig och klara uppkörningen. Vad tänker ministern göra åt detta? Det är ett problem. Det enda skarpa ministern egentligen har i sitt svar är att man ska ha en diskussion och en utredning tillsammans med Transportstyrelsen och Trafikverket. Men räcker det verkligen? Är det inte en total översyn av körkortsregler och annat runt detta som vi behöver för att få hela systemet att faktiskt fungera långsiktigt? Jag efterlyser ett större grepp än bara en diskussion med Transportstyrelsen och Trafikverket. Mina frågor blir: Vill regeringen och ministern att fler tar körkort? Räcker det med att ta fram några fler förarprövare, vilket har gjorts tidigare utan att problemet har lösts? Det är ett gammalt knep. Man har även kört övertid, men det hjälper inte - det vet vi av tidigare erfarenhet. Man måste börja titta över detta. Är inte ministern beredd att göra en större översyn av hela regelverket kring körkort i Sverige? Delar ministern synpunkten att det behöver göras?
Fru talman! Tack, Sten Bergheden, för ditt engagemang. Jag kan säga att jag delar det: Jag tycker inte att det är acceptabelt med de långa väntetider vi har i dag. Jag tycker å andra sidan att jag i mitt svar också visar vilka olika initiativ som tas, av ansvariga myndigheter men också naturligtvis av branschen. Jag tror att vi måste arbeta med frågan på både kort och lång sikt, och det är det jag försöker redovisa. På kort sikt är det alldeles nödvändigt att nyanställa och extraanställa förarprövare och göra de insatser som inte minst Trafikverket nu gör för att kunna tillgodose den ökning vi ser. Men notera också iakttagelsen att detta inte längre är något vi ser bara över en säsong - det är en kontinuerlig kraftig ökning framöver. Delvis hänger detta naturligtvis samman med att Sverige växer men också, tror jag, med ett ökat behov av och intresse för att få körkort. Grundfrågan som Sten Bergheden ställde till mig var: Vill vi att fler tar körkort? Ja, det vill vi absolut! För en bilälskande infrastrukturminister från Småland med bakgrund i fordonsindustrin är det ett självklart svar. Jag tycker att det är viktigt. Jag vet precis som Sten Bergheden, med bakgrund i Skaraborg, att hemma i Småland kommer inte alltid kollektivtrafiken att vara svaret. Man måste ha bil och man måste ha körkort för att kunna plugga, för att kunna ta sig till släktingar och vänner eller för att kunna ta sig till en växande arbetsmarknad. Det innebär att vi måste tänka både kort och långsiktigt. Kortsiktigt tror jag att de initiativ som nu tas är viktiga. Det gäller såväl att nyanställa fler som att se till att göra ordentliga insatser för att stävja den illegala verksamheten, för det är en oacceptabel företeelse som nu systematiskt förstör förutsättningarna i delar av landet. Där måste ökade insatser göras, och där finns utredningar och arbete på gång. Jag tror inte heller att man ska underskatta det initiativ som nu Trafikverket och Transportstyrelsen tar. De startar ett större projekt där man vill göra en total översyn av förarutbildningssystemet och där det första etappmålet är hösten 2018. Det ska man göra i samverkan inte bara med STR utan även med Motormännen, MHF, NTF och alla andra organisationer för att lite bredare se vilka utmaningar vi har att möta. Jag ska ärligt säga att på lång sikt tror jag att både Sten Bergheden och jag funderar en del över hur vi ska möta det som dagens göteborgare ser på gatorna: självkörande bilar och uppkopplade fordon i Drive Me-projektet. Vad kommer den utmaningen att ställa för krav på förarutbildningen framöver? Jag tror att vi aldrig kan komma ifrån ett läge där vi måste ha välutbildade förare som kan agera om tekniken fallerar. Vi måste ha välutbildade förare som förstår dagens komplicerade trafiksystem även om vi har bra tekniska stödsystem. Därför välkomnar jag det initiativ som Trafikverket och Transporstyrelsen tar. Jag har själv i dialog med STR fört en diskussion om behovet av att göra en djupare översyn, för jag tror att det på sikt kommer att vara nödvändigt. Men nu vill jag att myndigheterna först tar detta grepp för att samla en ordentlig kunskapsöversikt om vilka insatser som kommer att behöva göras. På kort sikt är det naturligtvis nödvändigt att nyanställa. Det är också så här: Den förändring och den insats som alliansregeringen gjorde var att begränsa antalet körkortstillstånd till 15 stycken. Det visade sig inte vara tillräckligt. Det var egentligen den insats alliansregeringen gjorde. Vi gör väsentligt fler saker än vad den regeringen gjorde. Vi öppnar nu dessutom för CSN-lån för körkort just för att understryka det som Sten Bergheden framhåller: Vi vill att fler ska kunna ta körkort. Jag tror att den möjlighet vi nu öppnar med CSN-lån kommer att vara välkommen eftersom den också har en tydlig relation till att det ska handla om en etablerad körskola och laglig verksamhet med utbildade handledare som handleder eleven i lärandet.
Fru talman! Jag tackar för svaret och för att ministern och regeringen är positiva till att fler tar körkort. Den synen delar jag fullt ut. Jag tror att det är oerhört viktigt om vi ska ha ett Sverige som fungerar i alla delar av landet. Jag tycker dock ändå att ministern glider undan från problemet genom att komma med gamla lösningar. Vi ser att vi behöver ännu fler som ska köra lastbilar, bussar och bilar i framtiden. Vi har många fler som behöver uppgradera sina körkort. Vi behöver ungdomar som inom rimlig tid kan ta sina körkort, framför allt ute på landsbygden. Det är fullständigt nödvändigt. Ändå hör jag inget mer konkret och ingen riktig vilja att verkligen se över detta. Vi skulle kunna komma överens här, ministern och jag, om att vi tittar över detta i ett större grepp och tar hand om de delar som kan gå att förändra. Hur många gånger ska man få köra upp, till exempel, innan det blir så att Trafikverket övergår till att bli någon form av trafikskola i stället för ett uppkörningsverk? I dag är det många som chansar och prövar att köra upp där i stället för att gå i körskola och utbilda sig så att de klarar av att ta körkort. Vi har fem prov när det gäller att bli lastbilschaufför. Vi har två teoretiska prov och två uppkörningsprov. Det är ett prov med tung lastbil och släp, och sedan ska man också bevisa att man kan köra den tunga lastbilen utan släp. Vi har en YKB-utbildning ovanpå detta. Det är fem tunga utbildningar. Självklart skulle det kunna gå att se över detta för att underlätta och komma ned i tid. Fru talman! Ministern tar upp CSN-lånet. Det är jag positiv till. Det är dock väldigt begränsande; det är bara vissa arbetslösa som skulle kunna få det. Det är också lång leveranstid, för det kommer inte att komma förrän 2018, någon gång på hösten om jag minns rätt. Inte heller i den biten, där vi nu ser att vi behöver ta nya grepp, är alltså ministern och regeringen speciellt handlingskraftiga - i alla fall inte när det gäller tid. Den andra delen av detta - att många chansar - behöver självklart också ses över. Hur kan man komma åt den olagliga yrkesverksamhet som finns i de svarta trafikskolorna där ute? Har man avsatt resurser till Skatteverket eller polisen för att komma åt detta, eller räknar man med att de ska ange sig själva? Det tror jag inte att de kommer att göra. Det är många frågor som vi behöver belysa och ta itu med, och vi behöver göra mer än att bara lappa och laga i systemet när vi ser att det inte fungerar. Det handlar om kostnaden för körkort totalt sett. Vi har i Sverige hög moms på körkort, 25 procent, medan andra länder i Europa ligger på halva momsen. Vi har inte infört CSN-lån ännu. Vi har en utvärdering av DUP som kanske behöver göras. Det har påtalats av många att detta inte fungerar ordentligt, och då kanske vi borde se efter på djupet så att vi får detta instrument att fungera. Är uppkörningen optimal? Och hur är det med uppskrivningen? I dag är det emellanåt målvakter som utför uppskrivningen åt flera personer samtidigt. Personer har gjort provet på sju minuter, vilket är helt orimligt för att hinna igenom hela provet om man inte har gjort det ett antal gånger tidigare. Folk jobbar helt enkelt halvt kriminellt för att ta körkort åt någon annan. Det är många av de här sakerna som behöver gås igenom. Det fattas 7 000 lastbilschaufförer i Sverige. Regeringen borde vara intresserad av att se till att vi får fler människor i arbete. Jag saknar det stora, genomlysande uppdraget från regeringen att se över hela regelverket för körkort för att underlätta processen och komma till rätta med de problem som finns i stället för att bara lappa och laga i en diskussion med Transportstyrelsen och Trafikverket.
Fru talman! Jag tackar Sten Bergheden, men jag skulle ändå uppskatta om han lyssnade på vad jag sa. Det är inte bara att lyssna in, utan det handlar om att sätta igång processer. Om man har suttit i riksdagen sedan 2006, som Sten Bergheden har gjort, och under åtta år varit aktiv ledamot när vi har haft en borgerlig regering, kanske man också har noterat att det under den tiden inte gjordes några större insatser. Det var 15-begränsningen, och den har visat sig vara verkningslös. Tvärtom drog man in möjligheten att utbilda fler lastbilschaufförer eller busschaufförer eftersom man minskade på arbetsmarknadsutbildningen. Den brist vi har på människor som har rätt utbildning för att möta de stora utmaningar vi har på arbetsmarknaden är ett resultat av att vi hade en borgerlig regering som prioriterade skattesänkningar framför investeringar i till exempel förarutbildningar. Jag tror inte heller att det som jag anar att Sten Bergheden sa i sitt inlägg är rätt väg att gå: att vi skulle sänka kraven under utbildningstiden. Tvärtom - det är ett ganska kvalificerat arbete att transportera en stor och tung lastbil med eller utan släp. Att då gå in och sänka kraven i utbildningen tror jag vore en farlig väg när vi vill försöka nå de mål vi har inom nollvisionen. Min ambition är snarare att vi ska höja trafiksäkerheten och även höja kraven på dem som framför inte minst tunga fordon. När det gäller att avsätta resurser för att klara av detta är det under den här regeringen vi nu gör stora resurstillskott till verk och myndigheter, vare sig vi talar om Skatteverket eller polisen, till skillnad från under den tid vi hade en borgerlig regering, som prioriterade annat. Många av de förslag som Sten Bergheden nämner i sin uppräkning är förslag som jag pragmatiskt är väl beredd att pröva. Jag är beredd att pröva många vägar för att se till att både få ned väntetiderna och få bättre möjligheter till förarutbildning. Vi behöver fler människor som har körkort. Vi behöver komma åt den illegala trafikskoleverksamhet som finns. Men de som behöver utveckla detta åt oss och ge både Sten Bergheden och regeringen goda förslag på insatser som kan göras är de aktörer som också jobbar professionellt med detta. Det är därför jag tycker att det initiativ som Trafikverket och Transportstyrelsen tar är viktigt. Man samlar branschen och aktörer för att göra ett ordentligt helhetsomtag. Kommer det fram bra förslag där - och det är jag övertygad om - kommer jag att följa processen väldigt noga. Jag tror nämligen att det är helt nödvändigt att se att vi måste ta fortsatta politiska initiativ för att säkerställa att vi har goda förarutbildningsmöjligheter framöver. Det gäller dock både på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt skjuter vi till resurser, eftersom det innebär att man kan anställa fler förarprövare. På lång sikt tror jag att både aktörerna och ansvariga myndigheter kommer att inse att vi framöver har en utmaning i de självkörande och uppkopplade fordon vi har, i de nya drivlinorna och i de nya krav vi har på nästa generations chaufförer och förare. Det kommer att innebära att vi behöver omstöpa delar av utbildningen, men det ska göras i samklang med branschen. Det ska också göras i samklang inte minst, tror jag, med fordonsindustrin framöver. Den har ett stort ansvar för att se vilka förarstödssystem som utvecklas. Jag kommer alltså att pragmatiskt pröva detta. Jag tycker inte att regeringen är passiv; tvärtom gör vi nu en mängd saker, till skillnad från hur det var under alliansregeringens tid. Jag välkomnar också Sten Bergheden att konstruktivt vara med i förändringsarbetet. Detta borde nämligen inte vara en partiskiljande fråga, utan det bör vara en fråga där vi som politiker ser att vi har ett ansvar att se till att vi kan ge fler människor - inte bara de som nu har kommit till Sverige utan även unga människor som växer upp eller andra som behöver ställa om och vidga sin yrkeskompetens - möjlighet att skaffa en ordentlig förarutbildning.
Fru talman! Detta är ingen partiskiljande fråga. Det är faktiskt så att jag sträcker ut handen till ministern och säger att vi är beredda att göra en större översyn av detta för att långsiktigt rätta till det ännu mer. Det är i det arbetet ministern anser att det räcker med den diskussion han tänker ha med Transportstyrelsen, branschen och Trafikverket, vilket jag anser är för tunt i sammanhanget. När vi ändå gör ett omtag i detta behöver vi göra mer, så att vi verkligen löser dessa frågor. Det kommer att komma upp frågor som att vi kanske skulle kunna lägga över en del av ansvaret på körskolorna när det gäller uppkörningsdelen - att, som de kallar det i branschen, kunna släcka 2:or. Har du till exempel misslyckats med att parkera på förarprovet får du inte ditt körkort förrän du har bevisat hos en körskola att du faktiskt klarar av det momentet. Detta skulle underlätta genom att vi då slapp skicka de personerna på ett nytt förarprov. Precis som att vi släcker 2:or när det gäller besiktningen av våra bilar skulle vi kunna jobba på detta. Då måste dock viljan finnas att faktiskt jobba fram idéerna fullt ut. Det räcker inte med att bara sitta i en diskussion med Transportstyrelsen och Trafikverket, utan jag tycker att ministern borde ta den utsträckta handen och göra ett större omtag och se över helheten totalt. Nere i Skaraborg, i Lidköping till exempel, sitter nämligen våra ungdomar och får vänta ända till april månad innan de får en uppkörningstid. Det är en väldigt lång tid när du är på landsbygden och inte har några andra sätt att färdas på än att ha ett körkort och en bil. Detta begränsar möjligheten till arbete, till att kunna röra sig och till mycket annat. Det är alltså bråttom med akuta saker, men ta ett större tag när det gäller de andra sakerna! Där är jag beredd att sträcka ut handen för att tillmötesgå regeringen i att göra ett större omtag. Jag önskar att jag hade fått ett väldigt bejakande svar på den frågan.
Fru talman! Jag tycker att vi ömsesidigt sträcker ut händerna till varandra med jämna mellanrum, och det är väl bra det. Jag tror nämligen att detta är ett område där vi kan hitta smarta gemensamma lösningar framöver. Vi behöver nämligen se till att fler får möjlighet att utbilda sig och få en bra förarutbildning. Man ska också komma ihåg att det av dem som har anmälts via en körskola är ungefär 70 procent som får godkänt vid körproven. Av dem som anmäler sig privat är det ungefär 35 procent. Jag har själv bara goda erfarenheter av körskolor, och de gör en fantastisk insats. Låt oss fundera på detta, oavsett om det handlar om hur vi utvärderar de digitala protokollen eller hur vi på annat sätt knyter till oss och använder den kompetens som finns på ett bättre sätt när vi utvecklar den nya förarutbildningen. Där tror jag nämligen att Sten Bergheden och jag är alldeles överens om att det finns mer saker att göra. Vi gör dock saker på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt handlar det om att utbilda fler, skjuta till mer resurser, få fler förarprov och komma åt de illegala verksamheter som finns. På lång sikt tror jag också på ett helhetsgrepp, och just nu tar Transportstyrelsen och Trafikverket det helhetsgreppet genom att bjuda in till en ordentlig översyn ihop med aktörerna. Jag tror att både Sten Bergheden och jag kommer att följa arbetet väldigt noga och kanske mötas framöver i en interpellationsdebatt. Jag hoppas att vi ser ett bättre resultat av detta arbete då.